Herr talman! I statsutskottets utlåtande skrivs att polisväsendet har tillförts betydande personella och materiella förstärkningar. Det är riktigt att en utbyggnad har ägt rum — om den är så betydande är däremot mer tveksamt. Då vi bedömer resurserna och mäter dem i antalet tjänster måste vi nämligen ta hänsyn till omfattningen och karaktären av de arbetsuppgifter som skall fullgöras. Om vi gör det blir förstärkningarna inte så imponerande och svarar på intet sätt mot behoven; jag kan i det avseendet helt instämma i vad herr Bohman anförde. Brottsligheten har ju stigit oroande. Antalet brott som kommit till polisens kännedom har ökat med ungefär 10 procent om året under de senaste åren. Siffrorna för 1968 tycks vara ännu allvarligare. Det är inte bara brottens antal som ökar; minst lika allvarligt är att brottens svårighetsgrad ökar. I synnerhet i storstadsområdena upplever vi en brist på trygghet och säkerhet som vi inte kan acceptera. Det finns också tendenser till ökad ligabrottslighet. Vi kan just i dagens tidningar läsa om en omfattande organiserad brottslighet som polisen nu har klarat upp. Antalet uppklarade brott är emellertid endast 30 procent av alla brott, och siffrorna är mycket lägre i storstadsområdena. Dessa siffror är också oroande. Därtill kommer att brottsutredningarna tar lång tid, vilket är allvarligt både för den misstänkte och för de skadelidande; det är också ett problem från resocialiseringssynpunkt. I en motion från folkpartiet och centerpartiet ställer vi tre minimikrav på polisens verksamhet.

De kraven kan inte på någon punkt uppfyllas med nuvarande resurser. Nåväl! Kungl. Maj:t föreslår ju nu 400 nya polismanstjänster och vissa tjänster för annan personal. Räcker inte det? Oppositionspartiernas förslag om ytterligare tjänster är väl överbud! Det vore verkligen oberättigat att tala om överbud, då vi vet att rikspolisstyrelsen föreslagit sammanlagt 970 nya tjänster, varav 790 polismanstjänster. Polischeferna hade för sin del förordat ungefär tre gånger så många tjänster. Rikspolischefen Carl Persson säger i ett uttalande: »Vi kunde i och för sig vitsorda dessa behov», men med hänsyn bl.a. till budgetdirektiven begränsade sig styrelsen till att begära 970 nya tjänster. Det finns onekligen många goda skäl att inrätta flera polismanstjänster än vad regeringen föreslagit. Vi har nämnt brottsutvecklingen och de ansvariga myndigheternas bedömning. Låt mig nämna ytterligare ett skäl, nämligen det omfattande Öövertidsarbetet. Under år 1968 utfördes övertidsarbete motsvarande ungefär 1 000 tjänster. Det är dyr arbetstid. Låt mig än en gång citera några ord av Carl Persson: »Övertiden är ur alla synpunkter ett stort problem. Den innebär stora påfrestningar för de enskilda polismännen och kostar också staten en hel del, 48 miljoner förra året.» Låt mig också med några ord understryka vikten av rationalisering inom polisverksamheten. I en motion har pekats på möjligheten att överföra trafikövervakningsuppgifter till personal utan fullständig polisutbildning. Det är en väg jag tror man bör pröva. Låt mig också nämna att en av polisens fackliga företrädare i en tidningsintervju sagt: »Det finns mängder med arbetsuppgifter som i dag utförs av poliser men som mycket väl kan överföras till kontorspersonal. Framför allt är det s.k. polismyndighetsärenden. Exempel på detta är lämplighetsintyg för körkort, trafikkort och luftcertifikat och andra vandelsintyg. Vidare sköter polisen en mängd ärenden som har med allmänna ordningsstadgan eller lokala ordningsstadgan att göra.» För sådana uppgifter skulle man i ökad utsträckning kunna utnyttja kontorspersonal. Vad vi behöver är alltså en fortsatt rationalisering och en förstärkt personalorganisation. Vi har förordat 210 nya polismanstjänster och 50 nya tjänster för annan personal utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Det finns starka skäl för att inrätta dessa tjänster. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen under punkt 9.

Herr talman! Mot bakgrunden av brottsutvecklingen måste rikspolisstyrelsens framställningar om ökade anslag anses starkt motiverade. Kriminaliteten ökar och fler människor dras in i olika former av asocialitet. Därav följer att vi måste öka ordningsmaktens resurser. Motiveringarna härför har de två tidigare talarna varit inne på, och de har beskrivit situationen på ett sådant sätt att jag inte så särskilt mycket mer behöver vidare utveckla den sidan av saken; jag kan i stort sett instämma i vad herrar Bohman och Mundebo i det avseendet anfört. Jag skall i stället beröra en annan bakgrund, som jag anser att vi måste ha när vi diskuterar denna fråga. Samhällets ansträngningar att förebygga brottsutvecklingen har inte gett tillfredsställande resultat. Vi vet ännu alltför litet om orsakerna till asocialitet och kriminalitet, även om vi kan konstatera att problemen uppträder mer i vissa miljöer än i andra. Man kan fråga sig om vi i samhällsbyggandet hittills varit benägna att ta lärdom av vad vi har kunnat konstatera, nämligen att asocialitet uppträder mycket oftare och är mer svårartad i vissa miljöer än i andra. Måhända kan en framtida generation komma «att klandra oss för detta. Det ur materiell synpunkt förhållandevis rika samhälle vi lever i borde kunna erbjuda miljöer där inte kriminalitet och asocialitet får allt bättre växtkraft. De senaste årens utveckling på detta område har tyvärr varit negativ. Man kan inte bryta denna utveckling med flera poliser och flera platser på interneringsanstalterna. ändå har brottsutvecklingen gjort det nödvändigt för samhället att satsa på större resurser också på detta område. De regler vi ställer upp för samlevnaden i vårt samhälle måste respekteras och efterlevas. Överträdelser måste beivras. Alla samhällen anser det nödvändigt att skapa respekt för lagarna genom något slag av påföljd. Detta är en negativ motivation som tyvärr måste ingå i raden av åtgärder för att säkra samlevnadsreglerna. De negativa motivationerna, om uttrycket tillåts, borde i ett gott och trivsamt samhälle kunna trängas tillbaka av positiva motivationer för våra samlevnadsregler. Många frågar sig i dag varför ungdomen protesterar; den har väl aldrig haft det bättre än nu. Jag syftar nu inte på extremistgrupper på de s.k. högeroch vänsterflyglarna utan på de många grupperna av besinningsfulla ungdomar inom våra demokratiska partier, inom religiösa organisationer o.s.v. För dagens s.k. maktbärande generation är det nödvändigt att tränga bakom problemen på ett sådant sätt att vi förstår dem och deras yttringar. Vi måste få till stånd samtal och tankeutbyte med den yngre generationen, vi måste lyssna till varandra och försöka förstå varandra. Inte minst när det gäller de problem, för vilka vi nu diskuterar samhälleliga insatser, tror jag att den unga generationen har mycket att säga den äldre, t.ex. när det gäller frågan hur samhället bör utformas för att förebygga behovet av ytterligare satsningar på en stark polisorganisation och fler platser i fängelser. I ett samhälle som utvecklas åt rätt håll borde satsningar på även i en rättsstat så nödvändiga företeelser som polis och fängelser kunna minskas utan att rättstryggheten för de laglydiga eftersätts. Den dominerande funktionen för vår kriminalvård måste vara att leda till återanpassning och rehabilitering. Frihetsberövande för vissa av dem som överträtt samhällets regler är tyvärr nödvändigt för att skydda övriga medborgare mot övergrepp. Frihetsberövanden kan emellertid verka nedbrytande på en människa och mera konfirmera ett asocialt beteende än rehabilitera och åstadkomma samhällsanpassning. Tyvärr kan vi alltför ofta bara konstatera, att det är så, utan att veta hur och med vilka metoder en rehabilitering skulle vara möjlig. För den intagne och för samhället är det ju ingen tröst att vårt lands kriminalvård inte utgör något undantag i detta avseende. Forskning är ju ett honnörsord när det gäller lösning av mångahanda problem, och det gäller inte minst det område vi nu diskuterar. Denna forskning är utomordentligt svår. Hur man än forskar tror jag ändå inte att asocialitet och kriminalitet kan utrotas. Enligt min mening bör denna forskning inriktas på vilka samhällsförhållanden som bör angripas och med vilka medel, vilka miljöer och möjligheter till val av miljöer som främjar en positiv motivation till av samhället accepterade former för gemenskap. I vårt så snabbt föränderliga samhälle är en sådan forskning särskilt nödvändig. Människor bör uppleva samhället som en vän. Herr talman! De 210 polistjänster och de 50 tjänster för annan personal som föreslås i reservationen och som sammanlagt kostar 10 miljoner kronor har herrar Mundebo och Bohman tidigare mycket väl motiverat med brottsfrekvens och liknande förhållanden. Jag har inte berört den sidan så mycket, men jag anser att den sida som jag nu har berört bör komma in som bakgrund till det beslut som vi nu fattar på detta område. De flesta av de åtgärder som jag har syftat på skall ju inte beslutas i detta sammanhang, men när riksdagen behandiar polisorganisationen, som skall skydda medborgarna mot brott och uppfånga brottslingar, bör det ändå understrykas hur viktiga de förebyggande åtgärderna mot asocialitet är. Att bekämpa denna med ökade polisinsatser är nödvändigt men är i en demokrati inte kungsvägen till ett bättre samhälle. Det är de förebyggande åtgärderna, ute i samhället i allmänhet i första hand men även inom kriminalvården, som är mest viktiga. Situationen i dag i vårt land är sådan att jag för min del anser att den förstärkning som föreslås är utomordentligt nödvändig. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Bohman började med att tala om vad vi andra skulle komma att säga. Jag förstår att han visste det, och vad han sade var korrekt, så jag slipper säga det jag tänkte säga. Jag visste också vad herr Bohman skulle säga. Han har sagt samma sak ett par år nu, och detsamma har de andra talarna också gjort. Siffrorna var litet andra i år, men allt annat var exakt detsamma som tidigare. Jag har därför inte anledning att förnya mig i diskussionen i den här frågan — angreppen mot utskottets majoritet är exakt desamma som förut. Herr Bohman har konstaterat att han talar för döva öron. Han borde kanske fundera igenom, vad det kan bero på. Det är ju tänkbart att det inte beror på öronen — det kan även bero på hur det sagda förmedlats. Men det är kanske svårare för herr Bohman att tillägna sig det sätt att se på de här sakerna som majoriteten representerar. Vi bör väl nu kunna konstatera alldeles bestämt vad vi också tidigare har observerat, att det sedan polisen förstatligades har skett en väsentlig upprustning av polisresurserna. Det är en väl enkel argumentering som herr Bohman och de andra använder då de endast tar två tal med i bilden, nämligen antalet polismän och antalet brott, och sätter dem i relation till varandra.

I herr Bohmans stad var den genomsnittliga ökningen 31 procent under perioden 1956—1964, men efter förstatligandet har ökningen varit 75 procent. Det finns flera sådana exempel som vittnar om att aktiviteten på detta område stigit sedan staten tog hand om polisväsendet, även om vi uteslutande räknar antalet polistjänster. Går vi vidare och beaktar också den tekniska utrustningen, blir bilden en annan, men vi kan inte fordra så stor generositet av oppositionen. Det vore väl om herr Bohman speglade sina formuleringar om saklighet på sig själv — då tror jag att också han skulle använda något andra formuleringar i sin värdering av utskottsmajoritetens eller Kungl. Maj:ts förslag på detta område. Jag vill fästa ledamöternas uppmärksamhet på att det inte finns någon övre gräns för hur många poliser vi kan ha råd med i detta land — i varje fall kan ingen säga var den gränsen finns. Man kommer alltid från något håll — hur många poliser vi än anställer — att argumentera för ännu fler polistjänster. Några objektiva regler går inte att fixera. Men låt oss se på det antal tjänster som är aktuella i år. Polischeferna begär över 2500 nya tjänster men länsstyrelserna har krympt detta antal med ett hundratal. Rikspolischefen föreslår 970 tjänster och oppositionen 790 — om jag räknar rätt — och regeringen med utskottets majoritet 530. Det föreligger alltså här en skala olika bedömningar av behovet av tjänster, och alla parter anser sig väl ha gjort riktiga avväganden. Om vi jämför detta med den ökning av statstjänster som sker just nu på förslag av regeringen — som jag hoppas riksdagen kommer att följa — innebär detta att ungefär 2 500 av totalt 4 000 tjänster är automatiska, d.v.s. en följd av tidigare beslut. 1500 tjänster är alltså att beteckna som nya i egentlig mening, och av dessa får polisen drygt en tredjedel. Detta är inget dåligt resultat med tanke på den personalökning som ägt rum hela tiden efter polisens förstatligande, vartill kommer den tekniska upprustning jag tidigare nämnt. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa ord just nu och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag försökte faktiskt teckna en något så när balanserad bild av vad som hänt. Jag medger att detta inte är lätt men gjorde i alla fall ett försök. De som lyssnade kunde nog också konstatera att jag, i varje fall indirekt, gav justitieministern en eloge för den upprustning av polisens resurser som ägt rum de senaste åren. Min slutsats var att vi har en polismakt som väl kan hävda sig med polisen i andra länder. Men jag konstaterade vidare att brottsligheten har visat sådana tendenser till ökning att ordningssituationen har förvärrats. Jag påpekade att vi inte kommer åt detta problem enbart genom att öka antalet poliser. Men om vi skall skapa säkerhet och trygghet på gator och torg åt den enskilde medborgaren ingår en upprustning av polisens resurser bland de åtgärder som måste vidtas. Jag krävde att en ökning av polisens resurser skall ske i varje fall i takt med brottslighetens ökning. Det får inte vara så att läget försämras. Då är det något som är fel. Herr Bergman beskyllde mig för att upprepa mig; jag skulle ha sagt precis samma saker år efter år i den här frågan. Nu förhåller det sig på det sättet, att jag inte på många år har sagt någonting om polisen i den här talarstolen. Vad är det man brukar säga, herr Bergman? Snopet, va!
Herr talman! Det förhåller sig så att det är fröken Ljungberg som har varit talesman för utskottet i de här frågorna, men mellan herr Bohman och fröken Ljungberg är ju avståndet litet.

Detta har vidare medfört personella och materiella förstärkningar vilket också är fallet i år. Rationaliseringar och förenklingar har vidtagits inom polisarbetet. I motionerna har vi velat aktualisera en ytterligare förenkling av administration, utbildning och utbildningskrav för de lokala trafikövervakarna. Som bekant kräver bilismen bättre och snabbare vägar. Städernas planering beträffande gator, parkeringsplatser m.m. har i högsta grad förändrat karaktär. Därigenom har även behovet av trafikövervakare ökat. I samband med polisväsendets förstatligande tillkom även lagen om parkeringsbot, som inneburit en icke oväsentlig förenkling av det administrativa handläggandet av trafiköverträdelserna. Då fick länsstyrelser och rikspolisstyrelsen bemyndigande att förordna om lokala trafikövervakare och utarbeta utbildningsplan och bestämmelser för dessa. Det har lett till att systemet med trafikövervakare utsträckts till att omfatta även städer med mindre folkmängd, antyder vi motionärer. Därav följer andra förhållanden än som förutsatts, då förordningen kom till. Enligt motionärernas mening korresponderar därför inte längre gällande bestämmelser med vad som krävs av ifrågavarande befattningshavare. För många kommuner ter sig nämligen tilllämpningsbestämmelserna för restriktiva och omfattande. Det har fördröjt många kommuners rättmätiga anspråk på att få en bättre övervakning av trafiken, inte minst då det gäller parkeringsbestämmelsernas efterlevnad. För dessa mindre städer behöver man inte ha samma krav på utbildningens längd för trafikövervakare som man bör ha för de större städerna. I rikspolisstyrelsens normalutbildningsplan anges minimum 150 timmars utbildning, vilket kan tyckas vara väl motiverat för en större stad men inte är nödvändigt för en mindre stad. Genom att uppmjuka tillståndsgivningen, göra en annan bedömning av förordnandet och ändra utbildningsplanen skulle trafikövervakare av denna typ kunna användas i större utsträckning. Som en följd därav skulle även i mindre städer polisens arbete underlättas och dess kapacitet kunna tas i anspråk för mera kvalificerat arbete. Min förhoppning efter utskottets skrivning angående motionerna är, herr talman, att rikspolisstyrelsen verkligen fortlöpande följer upp denna fråga och att det verkligen finns en vilja att förenkla bestämmelserna och kraven på utbildningen, tiden för utbildningen och dess innehåll. Man bör även förenkla uniformeringen för övervakarna så att dessa personer i de mindre orterna kan förena dessa arbetsuppgifter med eventuellt andra kommunala arbetsuppgifter. Kommunerna svarar för kostnaderna för dessa kommunala trafikövervakare. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets men har velat belysa motiven för motionerna.

Herr talman! Jag skall göra som herr Bohman, nämligen passa på att ge ett erkännande till justitieministern för den upprustning av svensk polis som skedde 1965. Jag gör det i egenskap av polisman, ty jag har sett fördelarna av den. Det är en bra organisation; den lovar mycket för framtiden, och vi tror på den inom svensk polis. Det har talats och skrivits mycket om den lokala Ppolisorganisationen. Därför skall jag bespara kammarens ledamöter en fack mässig utläggning av dessa problem. Men vi vet att brottsutvecklingen har gått i en viss riktning, och vi vet att rationaliseringar pågår inom den lokala polisorganisationen för att frigöra personal för egentlig polisverksamhet. Inom utredningsarbetet exempelvis använder man numera i huvudsak diktafoner, inte skrivmaskiner. Skrivmaskinerna kommer till användning först när handlingarna skall renskrivas. Fler och fler uppgifter överförs också till administrativ personal, inte minst vad beträffar polismyndighetsärendena. Men trots detta är polisresurserna ändå alltför små. Det visar ju inte minst övertidsuttaget på omkring 48 miljoner kronor 1968. Om de i propositionen föreslagna polistjänsterna slås ut på de 119 polisdistrikten blir det inte mer än tre—fyra tjänster per distrikt. Räknar man sedan med de i reservationen avsedda 210 tjänsterna blir det inte mer än 1,6— 1,7 tjänster per distrikt. Man kan väl säga att det ackumulerade behovet i storstäderna kommer att kräva de flesta av dessa tjänster, medan de små polisdistrikten får ingen eller möjligen någon enda tjänst. även i de små distrikten är problemen stora, och personalen har svårigheter att klara sina uppgifter trots den rationalisering som pågår och som kommer att fortsätta. Den lokala polisorganisationen behöver i dag en förstärkning på polissidan vilket jag vill understryka med stöd av drygt 26 års erfarenhet inom polisen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till den borgerliga reservationen i vilken föreslås ytterligare polistjänster.

Herr talman! Liksom herr Bergman skulle jag kunna börja med att konstatera att det egentligen är ganska onödigt att ta till orda, eftersom herr Bohman med spöklik säkerhet siat om vad jag kommer att säga. Jag tror ändock att det inte skadar att kammarens ledamöter får en samlad överblick över vad som skett på polisväsendets område efter förstatligandet. Under de tre gångna budgetåren har polisorganisationen tillförts 1100 nya tjänster. Regeringens förslag innebär när det gäller den lokala polisorganisationen ytterligare 470 tjänster. Det betyder att denna organisation på fyra år utökats med ungefär 1 600 tjänster. Därtill kommer alla de tjänster som tillförts den centrala organisationen och som redovisats i statsverkspropositionen. Herr Bergman nämnde att nettotillskottet av nya tjänster, bortsett från de automatiska ökningarna inom undervisningsväsendet, uppgår till ungefär 1 500 och att polisväsendet har fått en tredjedel härav. Jag skulle vilja tillägga att det, om vi ser på hela justitiestaten och räknar med såväl domstolar som kriminalvård och åklagarväsen, rör sig om ungefär 700 nya tjänster. Det innebär att det område jag har ansvaret för fått nära hälften av alla nya tjänster. För dem som känner finansministern bör det väl vara ganska lätt att inse att det här blivit en osedvanligt god utdelning — inte minst då det gäller polisväsendet. Men polisväsendet omfattar såsom omvittnats av bl.a. den föregående talaren inte bara personal utan också teknisk utrustning. Hittills har anslagits 76 miljoner kronor för nyanskaffning av materiel och för nästa budgetår föreslås ytterligare drygt 30 miljoner kronor. Den 1 januari 1965 hade vi 1 474 motorfordon, av vilka 539 anskaffades i samband med förstatligandet. Den 1 juli i fjol hade vi över 2000. Vidare har motorcykelbeståndet ökat med 30 procent och antalet helikoptrar från en till fem. För nästa budgetår räknar vi med ytterligare drygt 100 bilar, en helikopter och 30 motorcyklar. Samtidigt pågår en upprustning av andra delar av den tekniska utrustningen, bl.a. radionätet. Likaså har vi skaffat en datamaskin för polisväsendet. Åtskilliga maskinella rutiner har därigenom kunnat byggas upp både när det gäller den administrativa verksamheten och det egentliga polisarbetet. Klart är emellertid att det tar litet tid att få sådana saker genomförda. Jag har tidigare i denna kammare talat om vad införandet av TV-övervakning betyder. Vi har t.ex. sparat in många polismän genom att installera TV-kameror på Stockholms centralstation. Det skall också räknas in i bilden när vi talar om antalet polismän. Vi befriar också polismännen från åtskilliga arbetsuppgifter, även om jag kan hålla med om att vi ännu har många arbetsuppgifter lagda på polisen, som skulle kunna skötas av annan personal. Men arbetet med rationaliseringen pågår oförtrutet i departementet och i rikspolisstyrelsen. Vi kommer att fortsätta på den vägen, liksom vi kommer att fortsätta att upprusta på både den personella och den materiella sidan. Detta är inte sista året som en statsverksproposition lägges fram; det kommer flera.

Herr talman! En sådan här samlad överblick av vad som skett har justitieministern brukat ge oss här i kammaren, och jag tycker inte det skadar att vi har fått en upprepning. Det är värdefullt för oss alla att få ta del av en redovisning av det uppbyggnadsarbete som har ägt rum inom polisen liksom inom andra områden av samhället. Men felet är att man av uppbyggnadsarbetet inte kan dra den slutsatsen att allt är bra — och det föreföll som om justitieministern var beredd att dra en sådan slutsats. Förhållandena är inte bra. De är tvärtom dåliga. Kriminaliteten har ökat trots upprustningen. Kraven på polisen är i dag större än de var för ett par år sedan, och den enskilde medborgaren struntar i vad som har skett i det förflutna. Han upplever verkligheten sådan den är. Och statistiken visar att han upplever verkligheten på ett riktigt sätt. Det är mot den bakgrunden vi skall bedöma vad som bör ske på polisens område, och det är mot den bakgrunden polischeferna ute i landet har framställt krav på flera polistjänster, krav som länsstyrelserna har instämt i och som gjort att rikspolisstyrelsen har yrkat på ett större antal poliser. Justitieministern har själv föreslagit att antalet polismän skall öka med 400. Om upprustningsarbetet vore så bra som justitieministern nu vill göra gällande, varför har han då begärt 400 nya tjänster? Vi menar att 400 tjänster inte räcker för att tillgodose de väldiga anspråk, som i dag i den enskilde medborgarens intresse ställs på landets ordningsmakt. Det är en otillräcklig uppbyggnad som justitieministern föreslagit, och det är därför vi lagt fram ett förslag om en väsentlig ökning av antalet polistjänster, ett förslag som ligger nära 75 procent högre än regeringens.
Herr talman! Herr Bohman inledde alldeles nyss debatten med att kritisera oss för att vi inte lagt fram förslag till tillräckligt många nya tjänster. Hans sista anförande innebär dock nästan en förebråelse mot mig för att jag hade dristat mig att föreslå 400 nya tjänster, och nu menade tydligen herr Bohman att jag inte alls borde ha föreslagit några nya sådana. Herr Bohman utnyttjade också tillfället till att återigen framhålla vad jag själv skulle ha sagt, nämligen att allt inte är bra. Nej, naturligtvis är inte allt bra. Vi föreslår därför ett utökat antal tjänster, och vi kommer också i fortsättningen att göra det. Jag nämnde inte i mitt föregående inlägg att vi väsentligt har upprustat utbildningen av polismän, men det är också något som skall tas med i den totala bedömningen. Herr Bohman sade i sitt första inlägg att vår polis väl kan hävda sig vid en internationell jämförelse. Ja, herr Bohman, vi har världens bästa polis och den polis som är bäst utrustad i hela världen.

Herr talman! När den nuvarande religionsfrihetslagen antogs år 1951 gavs också rätt åt bl.a. pastorer i frikyrkosamfund att under vissa villkor förrätta vigsel. Denna vidgade valfrihet bedömdes då som en stor förmån, och jag vill från början slå fast att beslutet i frågan självfallet var mycket viktigare och värdefullare än det ärende som herr Sörenson m.fl. i första kammaren och jag själv tillsammans med några andra ledamöter av andra kammaren nu tagit upp. Vi har i motionerna föreslagit att ersättning skall utgå av statsmedel även till de frikyrkopastorer som har laglig rätt att förrätta vigsel. Skälet till att vi aktualiserat saken är att vi anser att det rör sig om en demokratisk rättvisefråga. Så sent som i december förra året beslutade riksdagen att ersättning till särskilt förordnad vigselförrättare — s.k. borgerlig vigselförrättare — skall utgå av statsmedel. Staten ställer i detta fall vissa krav på en vigselceremoni för att den skall få civilrättsliga verkningar. Likaså ställer staten krav på en vigselceremoni som förrättas av en frikyrkopastor, som erhållit behörighet att viga. Detta är givetvis helt riktigt, och jag vill stryka under att enighet råder på denna punkt. Men vi motionärer och även reservanterna har svårt att finna skäl för att ersättning skall utgå i det ena fallet men inte i det andra. Ett beslut i enlighet med reservationen 4 skulle skapa rättvisa, och jag yrkar med denna korta motivering bifall till nämnda reservation.

Herr talman! När utskottsmajoriteten inte har gått med på reservanternas och motionärernas krav, har detta inte skett på grund av någon som helst avoghet mot frikyrkorna. Att så är förhållandet tror jag också framgår av utskottets skrivning. Det är här inte bara fråga om den rätt som statskyrkoprästerna och de särskilda vigselförrättarna har, utan det gäller också den skyldighet som samhället har ålagt dem. Därför anser vi att det är en ganska väsentlig skillnad mellan rätten till vigsel och skyldigheten därtill. Vi kan därför inte se att det i detta sammanhang föreligger något direkt rättvisekrav. Utskottsmajoriteten har inte kunnat bifalla motionärernas yrkande, eftersom vi konstaterar den föreliggande skillnaden som vi berört i motiveringen. Jag skall vara lika kortfattad som föregående talare och ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Bara en kort kommentar, herr talman. Jag har inte påstått att det legat någon avoghet mot frikyrkorna bakom utskottsmajoritetens förslag, och jag tror inte heller att så är fallet. Jag tycker emellertid att herr Fagerlunds motivering för att detta inte skulle vara någon rättvisefråga var rätt ihålig. Om vi i detta fall skall vara konsekventa, hävdar jag bestämt att vi skall följa upp decemberbeslutet och ge bidrag för vigselförrättning även till frikyrkliga vigselförrättare. Bestämmelser håller för närvarande på att utformas i departementet, och då bör det vara lätt att ordna att sådana bidrag utgår i bägge fallen.
Herr talman! Skall man ha fullständig jämställdhet måste man också införa vigselskyldighet på detta område. Jag tror dock inte att frikyrkorna är intresserade av en sådan. a. godkänna de riktlinjer för kriminalvårdsstyrelsens organisation som angetts i statsrådsprotokollet,

Herr talman! Regeringen föreslår i statsverkspropositionen riktlinjer för kriminalvårdsstyrelsens = organisation, och de tillstyrks av utskottet. Den nya organisationen bör enligt min mening göra styrelsen bättre rustad att fullgöra sin uppgift. Jag vill emellertid understryka utskottets uttalande att organisationen kan behöva kompletteras och modifieras. De synpunkter rörande en frivårdssektion som framförts av Föreningen Sveriges skyddskonsulenter och skyddsassistenter är väl motiverade. I samband med arbetet rörande omorganisationen av kriminalvårdsstyrelsen framhöll statskontoret att en klarare definition av kriminalvårdens målsättning var en nödvändig grund för beslut om styrelsens definitiva organisation. En utredning i den frågan borde därför tillsättas. Folkpartiet har i motioner framfört detta krav och framhållit att i utredningsuppdraget bör bl.a. ingå huvudlinjerna för kriminalvårdens framtida inriktning, fångvårdsanstalternas storlek och utformning samt relationerna mellan anstaltsvård och frivård. Den debatt som förts under senare år visar med all önskvärd tydlighet behovet av en sådan utredning. Inte heller kan existensen av andra utredningar — exempelvis fångvårdens byggnadskommitté — eller pågående forskning förändra behovet av ett vidgat underlag för kriminalvårdens framtida utformning. Jag har ingen övertro på parlamentariska utredningar, men just på detta område finns ett verkligt behov av att klarare dra upp riktlinjerna för dagens och morgondagens kriminalvårdspolitik. Dessa beslut bör beredas i en parlamentarisk utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5 vid punkten 19.

Herr talman! Här rör det sig om en bedömning av nödvändigheten av att tillsätta en speciell utredning för att klarlägga resursfördelningen mellan frivården och anstaltsvården. Som herr Mundebo påpekade föreligger en utredning om hur anstalterna skall se ut och vilken funktion de skall fylla. Det finns även en speciell behandlingsutredning. Såvitt jag förstår föreligger det inte några skiljaktigheter partierna emellan om målet för de påföljder som samhället fixerar i de enskilda fallen. Det förefaller mig så. Jag har svårt att se det nyttiga i att försöka blåsa upp motsättningar mellan frivård och anstaltsvård. Jag tror att debatten skulle tjäna på att föras på ett annat sätt. Intresset för frivården och för en ökning av dess resurser har kommit till uttryck i debatten. Det är emellertid inte på något sätt fixerat att det föreligger någon värdering, även om man i motionen vill ge intryck av en principiell motsättning.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

Herr talman! Bara två korta kommentarer. Den utredning på detta område som såväl statskontoret — statsförvaltningens rationaliseringsorgan — som vi motionärer har förordat skulle ingalunda bara beröra resursfördelningen mellan frivård och anstaltsvård. Det är en mycket viktig fråga, men som jag nämnde i mitt första inlägg skulle utredningsuppdraget vara av vidare karaktär och gälla huvudlinjerna för hela den framtida kriminalvårdspolitiken. Min andra kommentar gäller herr Bergmans konstaterande att det inte finns några skiljaktigheter partierna emellan i dessa frågor. Det tror jag är riktigt, och jag kan också tillägga att jag anser det tillfredsställande. Däremot finns det olika opinioner, olika bedömningar, som vi har kunnat notera i den ganska livliga kriminalvårdsdebatt som har förts under senare år. Jag tror det vore av värde för den debatten och för de konkreta beslut som vi har att fatta, om vi kunde få ett bättre underlag för debatten och besluten. En parlamentarisk utredning vore en god form för att skapa detta underlag. b) att riksdagen måtte uttala att försöksverksamhet med olika former av medinflytande borde startas vid så många av kriminalvårdens institutioner som möjligt,

Herr talman! I mitt förra anförande pekade jag på att ett frihetsberövande ofta verkar nedbrytande på den omhändertagne och konfirmerar ett asocialt beteende. Återfalisfrekvensen efter anstaltsvården visar att anstaltsvårdens rehabiliterande effekt är liten. Man får emellertid i detta sammanhang inte blunda för att anstaltsklientelet i många fall är mycket svårt kriminellt belastat och svårt att anpassa till samhället. Om omhändertagande i ett fängelse skall kunna leda till återanpassning erfordras betydande insatser. Dessa måste så långt det är möjligt utformas efter individens behov. Det är viktigt med försöksverksamhet och experiment. Dessa ger erfarenheter beträffande behandlingsmetoder, och forskarna får ett material att arbeta med. Frigivningsplaneringen får «anses grundläggande för den intagnes återanpassning i samhället. Den frigivne möter ofta ett otal svårigheter. Tyvärr är människorna i samhället i allmänhet inte spontant beredda att hjälpa vederbörande över svårigheterna. Den frigivne möts med misstänksamhet på arbetsplatser och under fritiden om hans förflutna blir känt. Han kan bli isolerad från normalt umgänge. Den risken finns också om hans förflutna är okänt. Rädslan för upptäckt kan vara mycket pressande och försvåra naturliga kontakter. Risken för återfall är mycket stor. Det är angeläget att den frigivne möter sådana förhållanden, att han har en rimlig chans till återanpassning. Den tid som är fri från sysselsättning på fängelserna har ökats och kan för många upplevas som direkt nedbrytande, om den inte fylls med något positivt innehåll. Den intagnes vilja till återanpassning när han kommer ut måste alltid finnas om ett någorlunda normalt liv i frihet skall bli möjligt. Den viljan bör om möjligt förstärkas under interneringstiden. En riktigt upplagd fritidsverksamhet är ett betydelsefullt led i dessa strävanden och för en resocialisering över huvud taget av detta klientel. Frånvaron av en tillräckligt organiserad fritid har visat sig skapa ibland krisartade situationer på fångvårdsanstalterna. De tjänster som föreslås i reservation 6, nämligen tre tjänster för handläggande personal, åtta för biträden för frigivningsplanering och fem nya assistenttjänster för fritidsoch undervisningsverksamhet, måste anses mycket angelägna för fängelsernas inre verksamhet. Hit hör också bokutlåning till internerna. Som framhålls i motion II: 666 är biblioteksverksamheten mycket försummad. Ersättningsbeloppen grundar sig på kalkyler från 1949, alltså tjugo år tillbaka i tiden. Kostnaderna för bokutlåning på sjukhusen — för att göra den jämförelsen — är flerdubbelt högre än på fängelserna. De bidrag som utgår täcker enligt en undersökning bara bokslitaget. I vissa fall har kommunbiblioteken givit en service som sträcker sig betydligt utöver verkliga kostnaderna. Det bör enligt vår mening inte komma i fråga att man på det sättet för över kostnaderna för bokutlåning i fängelserna på kommunerna. Den föreslagna uppräkningen är mycket liten — 55 000 kronor — och har ringa betydelse för anslagsberäkningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att i allt instämma i de synpunkter herr Nilsson i Tvärålund här har anfört och bara göra ett tillägg beträffande en fråga som berörs under denna punkt, nämligen frågan om försöksverksamhet med medinflytande. Det har ju under senare tid gjorts försök att skapa kontakt med de intagna genom införande av förtroenderåd, samarbetsnämnder o. s. v. Detta har stor betydelse både för anstaltsbehandlingen och för att underlätta övergången till aktivt deltagande i samhällslivet.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
Herr talman! Diskussionerna om fångvårdsanstalterna har lett till ett resultat som inte är ovanligt i tredje avdelningen när vi sysslar med fångvård. Tredje avdelningens ledamöter har ju lärt känna denna del av det svenska samhället genom besök på anstalter och genom annan aktivitet, och det tar sig då och då uttryck i att vi gör små korrigeringar i Kungl. Maj:ts förslag. Det har vi gjort också på den här punkten. Vi har alltså yrkat att en tjänst som biträdande överläkare skall inrättas vid Hall och att anslaget skall räknas upp med 100 000 kronor. Det är klart att man kunde ha lagt ökningen på något annat område, som andra tycker är viktigare, men även när man försöker vara redigare än Konungen måste man avväga, och vi har här gjort en avväg ning. Jag vill fästa ledamöternas uppmärksamhet på att samtliga i utskottet är överens på den punkten. Beträffande = biblioteksverksamheten har herr Sundman vunnit en framgång, som kanske inte syns klart, eftersom vi på det språk — ibland kallat fikonspråk — som ritualen kräver i statsutskottet och riksdagen har sagt att vad motionärerna anfört synes värt att beakta. Det betyder att vi tycker att Kungl. Maj:t bör komma med förslag nästa år. De regler som gäller borde kanske omarbetas från mer än en utgångspunkt. Resultatet kan alltså bli mer än 55 000 kronor — en Öppning finns i denna skrivning. Det kan naturligtvis vara oförsiktigt att säga så här, men jag tycker att detta är ett uttryck för avdelningens syn på dessa frågor. I vart fall innebär uttalandet ett starkt fall framåt för frågan. Vad beträffar medinflytandet, som också har behandlats, skulle det i och för sig vara mycket intressant att grundligare ta upp en annan sida av saken, men jag skall inte göra det. Här har bara en liten sektor berörts. På ett stort område har det sedan ett par år tillbaka pågått ett utvecklingsarbete om medinflytande inom =<:fångvårdsanstalterna, som jag bedömer kommer att få mycket stor betydelse i framtiden. Det gäller medinflytandet över arbetsdriften. Den fackliga rörelsen har visat en aktivitet och ett intresse som bådar gott för framtiden. Jag tror vi kan räkna med positiva resultat både för de intagna direkt, för vården i dess helhet och för anpassningen till samhället efter frigivningen. Det rör sig om människor som är kolossalt olika och befinner sig i olika situationer. Anstalterna är också olika, eftersom de intagna fördelas mellan anstalterna efter sina egenskaper. Det gör att det inte är möjligt att konstruera modeller som passar överallt, utan man får utforma verksamheten med hänsyn till anstalternas karaktär och det klientel som finns där. Just beträffande arbetsdriften har det emellertid sedan en tid pågått ett utvecklingsarbete som siktar till medinflytande över löneoch anställningsvillkor och sådana frågor som konventionellt är föremål för fackligt intresse i det civila. Fackföreningsrörelsen har visat ett aktivt intresse. Representanter från LO har rest omkring, studerat, resonerat och haft överläggningar.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

Herr talman! Inom frivården finns i dag cirka 20 000 personer, medan cirka 5000 finns inom anstaltsvården. Det finns skäl att komma ihåg de relationerna, då vi studerar såväl regeringens förslag på kriminalvårdsrområdet som kriminalvårdsdebatten och den försöksoch experimentverksamhet som pågår inom detta område. I regeringens förslag intar anstaltssektorn på olika sätt den främsta rollen. Det är visserligen en förenklad jämförelse, om man noterar att 85 procent av anslagen användes för anstaltsvård och 15 procent för frivård och menar att statsmakterna därmed gör en värdering av de båda sektorernas betydelse. Så enkelt är det inte, men siffrorna belyser ändå något av de bedömningar, de avvägningar som ligger bakom den nuvarande kriminalvårdspolitiken. Likaså är det belysande, att den försöksoch experimentverksamhet som pågår inom kriminalvårdsområdet i så hög grad gäller just anstaltssektorn och i så ringa grad frivårdssektorn. Regeringens förslag på denna punkt innebär bl.a. att frivårdsorganisationen förstärks med tio skyddsassistenttjänster. Utskottets talesman kommer förmodligen att framhålla att detta är mer än vad kriminalvårdsstyrelsen har föreslagit. Ja, det är bra att regeringen på denna punkt har gått längre än kriminalvårdsstyrelsen, men jag ser det inte som någon märklig prestation utan helt enkelt som en nödvändig prestation. Jag har studerat skyddskonsulenternas rap porter för det gångna året, år 1968. Det är en intressant och lärorik läsning som säger en del om verkligheten bakom siffrorna, om verkligheten bakom konstaterandena om »förstärkning av resurserna». Rapporterna visar nämligen att förstärkningen är synnerligen blygsam, om den ställs i relation till klientelets omfattning och struktur, till penningvärdeutvecklingen etc. Jag skall ta ett enda exempel från ett av göteborgsdistrikten; då känner sig måhända utskottets talesman särskilt hemmastadd. I detta distrikt fanns i början av 1966 959 personer inom frivården. Personalen bestod av sju personer, och man hade 38 500 kronor för understöd åt de frigivna. I början av detta år, 1969, hade antalet vårdade ökat till 1495, d.v.s. med över 50 procent, medan personalen ökat till nio. Medlen för understöd var nästan oförändrade eller 39 000 kronor. För expenser förfogade distriktet 1966 över 11 000 kronor och 1969 över 17 950 kronor. Under dessa tre år har alltså antalet tjänstemän ökat från sju till nio, medan antalet vårdade ökat från 950 till 1495. Det är alltså riktigt att en förstärkning av resurserna ägt rum, men vi måste samtidigt notera den starka ökningen av arbetsbördan. Den ekonomiska ramen för understöd till de frigivna är i det närmaste oförändrad. En belysning av arbetsförhållandena ges också i en annan rapport — även den från Västsverige.

Därför har vi också förordat, att ytterligare resurser ställs till förfogande, dels ett antal tjänster inom frivårdsorganisationen — sex skyddsassistenter och nio biträdestjänster — dels ytterligare medel för understöd åt villkorligt frigivna. Det finns starka skäl att biträda reservationen på denna punkt. I en annan reservation vid denna punkt berörs också frivårdshotellet i Borås. I reservationen framförs synpunkter rörande hotellets drift. BI. a. framhålles att föreståndaren bör ha god utbildning och att matfrågan bör lösas på tillfredsställande sätt. Jag vill nämna att skyddskonsulenten för boråsdistriktet speciellt framhåller i sin berättelse, att han hoppas att hotellet får särskilda resurser, så att en intensiv kurativ behandling möjliggörs. Inom frivården behövs ju många människors insatser. Det behövs duktiga socialarbetare, skyddskonsulenter, skyddsassistenter och biträden. Vi behöver duktiga lekmannaövervakare och en utbyggd familjevård. Det är angeläget att statsmakterna genom att ställa resurser till förfogande och genom att satsa på frivården skapar goda arbetsbetingelser och ett gott arbetsklimat över huvud taget inom frivården.

Jag kan förstå bakgrunden, kriminalvårdschefen ville reagera mot vissa andra, mindre väl övervägda uttalanden i den allmänna debatten. Men när denna reaktion får sådan form som den fick kan man inte bli annat än besviken och förvånad. Det är all anledning att välkomna enskilda människors insatser på detta fält, även om vederbörande har en uppfattning som skiljer sig från den nuvarande kriminalvårdspolitiken. Vi måste tillvarta alla goda krafter inom kriminalvården, och det är som sagt mycket angeläget att skapa goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsklimat. Uttalanden av det slag som gjorts på ömse sidor i denna debatt är inte ägnade att åstadkomma ett sådant klimat. Herr talman!

Herr talman! Frivården kan räknas till de områden inom kriminalvården där förutsättningarna för en återanpassning är störst. Därför gäller det att ge den vårdformen sådana resurser att den kan fungera och utvecklas så bra som möjligt. Enligt vår mening bör detta ske på ett mera målmedvetet sätt än vad som kommit till uttryck i statsverkspropositionen. Utöver de motiv som herr Mundebo tidigare och jag nyss anfört finns det anledning peka på att frivårdsklientelet under senare år har ökat kraftigt, sedan 1961 med över 40 procent. De ökade vanskligheterna i frivården som följer med ändrade och svårare brottstyper samt det stora antalet narkomaner gör också en större medelsanvisning nödvändig. Om man tar hänsyn till att antalet människor i frivården är så stort som ungefär 20 000 och kostnaderna så låga som knappt 2 kronor per dag och vårdtagare, måste resurserna för detta vårdområde anses vara skäligen små. En relativt måttlig insats skulle där kunna ge betydande effekt. Såsom herr Mundebo framhöll får frivårdsklientelet, 20000 man, cirka 15 procent av kriminalvårdsanslagen, me dan anstaltsvårdens 5 000 omhändertagna får 85 procent. Jag skall inte dra några alltför långtgående slutsatser av denna jämförelse. — I många väsentliga avseenden är klientelet inte alls jämförbart. — Men det intrycket kvarstår ändå att frivården är en vårdform där det är synnerligen meningsfyllt med en mera medveten satsning. Den har goda förutsättningar att ge resultat. Den försöksoch experimentverksamhet som förekommer i dag sker i alltför liten utsträckning inom frivården, där ändå resultaten med säkerhet ligger inom närmare räckhåll än inom anstaltsvården. Kriminalvårdens utformning behöver ägnas ett mera inträngande intresse och bli föremål för ytterligare utredningar. I avvaktan på de resultat som därvid kan nås bör försöksverksamhet av olika slag ge forskare, myndigheter och lagstiftare erfarenheter om vilka metoder som kan vara lämpliga. Den personalförstärkning som föreslås i reservationen 8 räcker emellertid inte till för en sådan utvidgad verksamhet, som jag nu talat för, utan är endast avsedd att täcka mera akuta behov för att göra frivården effektivare. Herr talman! Med hänsyn till att föredragningslistan är lång och till att herr Mundebo anfört många synpunkter som jag hade tänkt framföra ber jag att få inskränka mig till det sagda och yrkar bifall till reservationen 8.
Herr talman! Vad som nu sagts föranleder inte så många kommentarer från min sida. Jag vill bara notera en markant skillnad i värderingen av de demagogiskt framförda siffror — 85 procent respektive 15 procent — som cirkulerat så länge i debatten om frivård och anstaltsvård. Herr Mundebo ansträngde sig verkligen — och det är jag glad över — för att förklara att det gäller en förenklad jämförelse och att siffrorna inte kan användas som underlag för en bedömning. Han ville emellertid ändå ge intryck av att det bakom dem skulle ligga något av en värdering och en avvägning. Herr Nilsson i Tvärålund verkade mera glad över att kunna använda dessa siffror som exempel på det tillstånd som råder. Han sade att klientelet på anstalterna skiljer sig från det som finns inom frivården. Det är emellertid alldeles horribelt att ta de nämnda procenttalen som utgångspunkt för en bedömning. I den ena vårdformen gäller det människor som skall ha bostad, mat och arbetsmöjligheter och som skall bo i en fastighet som har en speciell beskaffenhet och där det sker en personell övervakning av detta annorlunda klientel. Människorna i frivården är ute i vanligt yrkesarbete och bor i egen bostad. De har då och då kontakt med en övervakare eller en skyddskonsulent, men de klarar sig i princip ute i det civila livet. Det är en orimlighet att göra de procentuella andelarna av anslagssumman till uttryck för en värdering, och jag trodde att vi skulle få slippa höra dessa siffror i varje fall från herr Mundebo i denna debatt. även i den tidningsdebatt, som förts om kriminalvården, har det varit vanligt att utgå från dessa demagogiska sifferuppgifter — det är nämligen i högsta grad fråga om demagogi när man framställer läget på detta sätt. Herr talman! Jag vill framhålla att det, såsom jag tidigare sagt, inte i sak råder några delade meningar om frivården. Jag har tidigare år haft anledning att betona att jag själv och som jag vet även ledamöterna i statsutskottets tredje avdelning i den diskussion, som där förevarit, liksom det parti jag till hör — och jag är övertygad om att vi där kan få en enighet på bred front om detta — ansett att man bör ge frivår den ökade resurser år efter år. Detta har också skett, och frivården får i år 20 nya tjänster. Statsutskottets tredje avdelning har visserligen korrigerat Kungl. Maj:t genom att föreslå att även anstalterna skall få en ny tjänst, men den allmänna inriktning som förekommer i denna fråga visar att det inte råder några delade meningar om frivårdens betydelse. Jag skall inte gå in på någon detaljgranskning i detta ärende, men jag vill säga att det inte skulle vara så trevligt för motionärerna och reservanterna om man närmare skulle granska deras respektive yrkanden. Jag vill vara beträffande frivårdshotellet i Borås, som spelat en viss roll i diskussionen, påpeka att man genom de framställda yrkandena vill ändra detta hotells karaktär. Det förekommer ju olika vårdtyper, och kriminalvården är också angelägen om att ha olika behandlingsmöjligheter på vägen från anstalten ut i det civila livet. Det har sålunda inrättats frivårdshem för dem som behöver en hemlik miljö innan de kommer ut i det civila livet. Avsikten är att i mycket enkel form ge vederbörande en möjlighet att ordna bostadsfrågan. Man skall endast ställa själva rummet till förfogande för dem och i övrigt göra minsta möjliga arrangemang. För de kategorier som behöver mera av omsorger får andra former än frivårdshemmen anlitas. Det har sagts att man borde lämna hjälp med matlagning och annat, men det betyder att en rad människor skulle behöva engageras för ändamålet.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
Herr talman! Herr Bergman anser att jag använder en demagogisk och horribel jämförelsemetod när jag anger hur stor del av vårdresurserna som tas i anspråk inom respektive vårdsektor. Visserligen hade herr Bergman älskvärdheten tillägga att jag använde siffrorna på ett nyanserat sätt, men han menade ändå att det var demagogi. Det rör sig dock, herr talman, om kalla fakta, som redovisar hur stor andel av resurserna som tillföres respektive sektor. Frågan är vilken vikt vi skall lägga vid siffrorna, och jag markerade klart att vi inte får fästa för stor vikt vid dem. Att redovisa dessa siffror är emellertid ett sätt att beskriva situationen som den är i dag. Vad jag menar är att siffrorna utgör ett underlag för att konstatera, att större resurser måste tillföras frivården därför att en så stor andel av klientelet vårdas inom frivården. Vi har i dag såväl då vi diskuterat polisen som då vi diskuterat kriminalvården kunnat notera att större resurser tillförts dessa områden, och det är glädjande. Men vi får i sammanhanget inte glömma att det finns ytterligare behov av resurser. När vi alltså registrerar att frivården har fått mera personal, mera pengar att röra sig med, måste vi ställa detta i relation till det ökade klientelet inom frivården, och då kan slutsatsen inte bli någon annan än den, att resurserna i dag är klart otillräckliga och att en fortsatt förstärkning måste ske.

Herr talman! Även jag begärde ordet när herr Bergman sade att siffrorna använts i demagogiskt syfte. Jag använde dessa siffror mycket nvanserat, tyckte jag. Jag sade att siffrorna i väsentliga avseenden inte var jämförbara med tanke på det klientel det gäller. Vidare drar ju vården av intagna på anstalt åtskilliga kostnader som klienter i frivård inte drar. Jag nämnde dessutom att för klienterna i frivård utgår ett anslag på knappt 2 kronor per vårdtagare och dag. Detta ansåg jag vara ett så litet belopp, att resurserna måste an ses otillräckliga för denna vårdform och att en ökning alltså behövs. — Det gladde mig att herr Bergman sade att det är naturligt att vårdresurserna ökas i framtiden och att det inte på denna punkt råder några skilda meningar. Vi har ju i år gjort något olika värderingar av anslagsbeloppen, men jag hoppas att vi kan komma varandra närmare ett annat år.
Herr talman! Vad beträffar talet om demagogi, så är siffrorna helt korrekta -— det är jag överens med de föregående talarna om. Men demagogin ligger i att man jämför siffrorna med varandra.

Herr talman! Här har ordats en hel del om siffror och gjorts jämförelser mellan olika områden inom kriminalvården. Det är en självklarhet att anstaltsvården inom kriminalvården liksom inom alla andra vårdområden med nödvändighet drar stora kostnader. Den icke institutionella vården ställer sig också på detta område alltid avsevärt billigare. De jämförelser som här gjorts blir därför inte rättvisande, om man bara tar hänsyn till de absoluta talen. Frivården har i själva verket under en följd av år varit föremål för successiv upprustning. Budgetåret 1961/62 omfattade personalen inom frivården 87 personer. Om riksdagen i dag beslutar i enlighet med regeringens förslag, kommer frivårdspersonalen att för nästa budgetår uppgå till 276 personer. Under dessa åtta år har frivårdspersonalen alltså ökat med 217 procent. Personalökningen på anstaltssidan har under samma tid utgjort 47 procent.

Ökningen för fångvårdsanstalterna stannar vid 155 procent, och antalet frivårdsfall har under samma tid ökat med 48 procent.

Herr talman! Herr statsrådet använde många siffror som man inte reflexionslöst kan skriva under på. Eftersom antalet anställda i anstaltsvården är förhållandevis mycket större än i frivården, kan nog procentsiffrorna diskuteras som bevismaterial i sakfrågan, även om de i och för sig är riktiga. Det var min avsikt att vid jämförelsen mellan anstaltsvården och frivården göra de reservationer som måste göras i sammanhanget och jag hoppas statsrådet uppfattade detta. Det gläder mig om det inte råder någon större skillnad i uppfattningen om värdet av frivårdens betydelse och behovet av att den utvecklas.
Herr talman! Vi är helt medvetna om att frivården fått ökade resurser, och vi har med tillfredsställelse noterat detta. Men man måste samtidigt komma ihåg att ökade anspråk ställs på frivården just till följd av att klientelet har ökat i antal och svårighetsgrad. Därför blir jämförelserna inte helt rättvisande förrän man tar med den omständigheten i bilden. Låt mig också tillägga att det inte är enbart — kanske inte ens huvudsakligen — av ekonomiska skäl som vi förordar den ökade satsningen på frivården. Det är framför allt därför att från vårdsynpunkt bör alla möjligheter att utnyttja frivården tillvaratas.
Herr talman! Jag tror inte att det behöver råda så värst delade meningar mellan herr Nilsson i Tvärålund och mig i fråga om frivårdens betydelse. Jag tror på frivården, ty annars hade jag inte framfört det förslag till brottsbalk som jag lade på riksdagens bord för några år sedan. Till herr Mundebo vill jag säga att det är lätt att sitta i opposition och bara yrka på mer och mer pengar inom alla områden. Det är litet svårare om man sitter i ansvarig ställning och skall försöka att fördela resurserna på olika områden. Jag kunde naturligtvis ha föreslagit riksdagen 100 poliser mindre och i stället lagt dessa pengar på frivården. Jag tror dock att den debatt som förts tidigare i dag visar att jag har gjort den rätta avvägningen. Kanske vi ett kommande år kan satsa mera på kriminalvården. Herr talman! Medan jag står i talarstolen vill jag begagna tillfället att säga att herr Mundebo borde ha valt ett annat forum för sitt angrepp på kriminalvårdschefen. Han borde ha valt ett forum där kriminalvårdschefen själv har talerätt.
Herr talman! Jag vill ingalunda rekommendera att justitieministern vid prövning av förslag till ett kommande år förordar en mindre satsning på polisverksamheten än den som har gjorts detta år. Jag menar att det bör vara möjligt att ge frivården något större resurser samtidigt som den nödvändiga förstärkningen av polisen kommer till stånd. De båda sakerna hänger också samman. Får jag tillägga beträffande den punkt som justitieministern senast berörde att det är Sveriges riksdag som beslutar om frivårdens omfattning och att det därför är angeläget att här ge uttryck för åsikten att frivården bör tillförsäkras både de resurser och det arbetsklimat som krävs för goda resultat. Vi får emellertid anledning att i andra sammanhang — där också kriminalvårds chefen kan vara närvarande — återkomma till debatten på den punkten.

Herr talman! Frivårdens utomordentliga betydelse behöver man inte orda mera om. Vi är alla ense om den, liksom om att en förnämlig upprustning på detta område har ägt rum och fortfarande äger rum. Vad man alltid kan diskutera är däremot fördelningen av anslagen. I en motion, II1:678, har en grupp ledamöter av denna kammare föreslagit, att medel skulle ställas till förfogande för en tidigare insats. Man skulle så att säga kunna möta klienten i porten — om möjligt med ordnade förhållanden — genom att skyddskonsulenterna finge ökade resurser. Denna motion har avstyrkts av statsutskottet utan någon reservation. Det förvånar oss, som skrivit under motionen, att vi får en så knapphändig motivering, om man nu ens kan säga, att utskottet över huvud taget har motiverat sitt avstyrkande. Om man avstyrker en motion gör man väl detta antingen av principiella eller av ekonomiska skäl. Dessa skäl skall redovisas, och om de är ekonomiska bör utskottet klargöra, att det visserligen anser, att förslaget är omöjligt att genomföra, men att det ändå i princip gillar förslaget. Ingetdera har skett i den mycket kortfattade motivering som återfinns på s. 22. Man säger att förslaget skulle kräva avsevärda anslagshöjningar. Javisst, men det är också möjligt, att man skulle spara in kostnader på andra håll i samhället. Man har från utskottets sida alltså inte satt in den ekonomiska frågan i något större sammanhang. Att förslaget skulle förändra bidraget »från supplementärt till grundläggande» är just vad motionen går ut på, och det är alltså ingen som helst motivering för ett avstyrkande. Det torde vara önskvärt, att ett utskott inte avstyrker en motion med tom mast tänkbara formuleringar, utan ger en hållbar motivering. Mot ett enhälligt yrkande från statsutskottet finnes emellertid tyvärr ingenting att göra — det är utsiktslöst att ställa ett annat yrkande. Jag vill bara på motionärernas vägnar deklarera att vi ingalunda känner oss överbevisade. Tvärtom är vi nu lika övertygade, som när vi skrev motionen, om att det är efter denna linje som frågan en gång kommer att finna sin lösning. Det finns skäl för oss att återkomma.

Herr talman! Frågan om vilken betydelse ett straffs stränghet och ett straffs natur har generellt sett då det gäller att avhålla människor från brott har alltid diskuterats, och meningarnå har alltid brutits. Det har funnits de som gjort gällande att den s.k. allmänpreventionen saknar alla förebyggande konsekvenser, Andra har haft en klart motsatt inställning. Under de senaste åren har man väl allmänt kommit till den uppfattningen, att straffets stränghet har mycket liten betydelse. Men samtidigt har det här i vårt land stiftats lagar som i stor utsträckning byggt på just de allmänpreventiva principerna. Okunnigheten om allmänpreventionens betydelse har alltså lett till inkonsekvenser i lagstiftningen. Med rätta har man inom kriminologin frågat sig: Vad har egentligen allmänpreventionen för effekt? Forskarna vet mycket litet, och de lärda på detta område önskar få bättre underlag för sina bedömningar.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
Herr talman! Denna motion innehåller ett sådant där yrkande, som det kan talas väldigt mycket om men som egentligen inte bör föranleda någon längre debatt. Varken motionärerna eller utskottet har nämligen sett någon möjlighet att ge en praktisk anvisning om hur man bör förfara för att förverkliga önskemålen. Vi inom utskottet utgår ifrån att det planeringsarbete som nu bedrives inom justitiedepartementet skall ge en puff framåt för forskningen på detta mycket svårbedömbara område.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

Herr talman! Statsrådet Palme uttalade sig för inte länge sedan i TV om kvaliteten på riksdagsdebatterna och ansåg att de i högre grad borde beröra den principiella bakgrunden till ett ställningstagande än själva detaljutformningen av förslaget. Jag skulle vilja göra honom till viljes när vi nu behandlar detta statsutskottsutlåtande, men frågan om en ny organisation vid de filosofiska fakulteterna är så betydelsefull även när det gäller utformningen av detaljerna att jag måste få framföra kritik även på det området. Jag skall inte komma med någon historisk bakgrund till den omorganisation som nu förestår, även om det kanske vore frestande att försöka finna ett nytillskott till den svenska idé och lärdomshistorien. För oss i riksdagen är frågan om utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna en organisationsoch rationaliseringsfråga. För dagens abiturient eller — för att använda ett i dag kanske mera adekvat uttryck — för en elev i tredje årskursen av gymnasiet är frågan av största betydelse för hans eller hennes hela framtid. Låt mig till att börja med betrakta utbildningsoch organisationsfrågan ur elevens synpunkt! Dagens gymnasiegeneration kan sägas vara om än inte försökskaniner, så dock experimentelever under större delen av sin utbildningstid. Om de haft otur och dessutom varit med om vissa geografiska omflyttningar kan de ha fått pröva på sex olika skolformer: folkskola, enhetsskola, grundskola, realskola, det gamla gymnasiet och det nya gymnasiet. Klart är att gymnasisten tillhör en studieårgång där han bland sina kamrater finner sådana som haft erfarenheter av alla dessa olika skolformer. Dessa ungdomar lämnar nu gymnasiet för att börja studera vid de filosofiska fakulteterna. Vilka förhållanden möter de då i verkligheten? Jo, än en sång under sin studietid möter de en helt ny organisation. Jag förstår att de vid detta möte känner en form av vanmakt. Detta är måhända en av de väseniligaste orsakerna till de starka krav vi hört från ungdomen att stoppa PU KAS. När studenten börjar sin utbildning har han enligt min uppfattning rätt att ställa två frågor: Kommer utbildningen att ge mig en riktig bild av samhället? Kommer samhället att ha behov av min utbildning? Den första frågan innebär att studenten ställer krav på inflytande över utbildningen och dess utformning, den andra att han kräver diskussion om utbildningens målsättning. Ingen av dessa frågor är besvarad i proposition nr 4 som riksdagen nu skall behandla. Att missnöjesyttringar har förekommit har inte minst vi från statsutskottets andra avdelning fått erfara i samband med de deputationer och uppvaktningar vi varit föremål för. Låt mig först säga att vi varit eniga inom utskottet om att en ny organisation för utbildningen vid de filosofiska fakulteterna måste utformas. Uppgifterna om studieresultaten och studietiderna vid dessa fakulteter talar sitt tydliga språk. Femtio procent av antalet inskrivna avlägger aldrig någon examen, och högst en fjärdedel klarar det som ironiskt nog kallas för normalstudietid. Vi har varit överens i utskottet — vilket vi nog kommer att få höra — om huvudprincipen och kravet på bundna studiegångar. Men frågan om en ny organisation är inte enbart — vilket gärna framhållits — ett ekonomiskt problem. Vi måste också beakta de studiemässiga synpunkterna. Det blir lätt så, att man tar fasta på kravet på en viss genomströmningshastighet och ett visst utbyte av de medel som satsas. Man glömmer bort individen-människan-studenten. De uppgifter som jag anförde om misslyckade studier för femtio procent av eleverna innebär inte i första hand tecken på dålig effektivitet beträffande de medel som satsats på dessa fakulteter. Jag tror att det väsentligaste är de personliga misslyckanden, vilkas konsekvenser för dessa elevers personlighetsutveckling vi i dag inte vet någonting om. Men vi vet att sådana konsekvenser finns. Detta är huvudorsaken till att vi inser att vi måste arbeta ut någonting nytt, något som förhindrar att personliga misslyckanden i studier blir så ofta förekommande. Det hade varit lyckligt om dagens förslag till en ny organisation hade kunnat läggas fram som en följd av en sammanhängande debatt där vi i lugn och ro fått diskutera målsättningen för våra universitet och vår utbildningspolitik. Vi har inte fått denna möjlighet. Utredningen U 68 har fått sitt uppdrag och är nu tillsatt. Jag är medveten om att det resultat som kommer att framläggas med säkerhet kommer att påverka den vidare utvecklingen av organisationen vid fakulteterna. En sådan debatt som jag här efterlyst skulle naturligtvis också ha inneburit att vi kunnat ställa hela organisationen under debatt i en parlamentarisk utredning redan från början. Så har nu inte varit fallet. Från moderata samlingspartiet har vi sedan lång tid tillbaka i våra utbildningspolitiska framställningar krävt en ettårig akademisk grundutbildning, eventuellt avslutad med en primärexamen. Vi har i vår motion II: 1031 inte ställt ett direkt yrkande härpå utan har inskränkt oss till att begära att förslaget skulle upptas av U 68 till diskussion. Utskottet och jag själv är medvetna om att U 68 antagligen kommer att ta upp samtliga förslag till undersökning och utredning, och vi har med detta särskilda yttrande velat klargöra att vi förutsätter att så blir fallet. Jag skulle vilja säga något om bakgrunden till vårt krav på en ettårig pri märutbildning. Kravet på en ökad allmänbildning upptäcker vi överallt i dag, inte minst hos avnämarna. Den allmänna grundutbildningen innebär att vi får en viss flexibilitet att bygga vidare på. Vi kan inte förstå varför inte den ungdom som får en akademisk utbildning också skulle kunna ha en flexibilitet och en grundutbildning som en grund för senare specialistutbildning vid universiteten. | "Dessutom är. vi övertygade om, att även om vi i dag inte har konkreta fakta som talar om orsakerna till studieavbrotten, på många håll en bristande studiemotivation har varit orsaken därtill. Ett kortsiktigt mål, ettåriga studier, skulle med all säkerhet skapa en bättre studiemöotivation: Genom att tidrymden är så kort skulle eleven på ett bättre och lättare sätt "kunna fullfölja påbörjade studier. Dessutom skulle en sådan grundutbildnihg utgöra en plattform för fortsåtta studier och underlätta den anpassning till de nya vidareutbildningskrav som med all säkerhet dagens generation kommer att möta, när den väl är ute i förvärvsverksamhet. Vi har som sagt inte avlämnat någon reservation på denna punkt. Däremot har vi i en reservation krävt ett uppskov med reformens genomförande, och jag skall säga några ord om bakgrunden till detta vårt krav. Än en gång vill jag påpeka att vår önskan inte ihnebär ett avståndstagande från förslaget som sådant. Den är däremot baserad på en övertygelse om att tidsbristen är sådan att nödiga förberedelser blir omöjliga att genomföra på ett tillfredsställande sätt. Den första frågan är hur universitetskanslersämbetet skall hinna få normalstudieplanerna för förstaårsämnena klara i så god tid, att universitetens utbildningsnämnder får en reell möjlighet att behandla dem under vårterminen. I propositionen sägs att utbildningsnämn derna får rätt att besluta om vissa avvikelser, vilka sedan skall anmälas för universitetskanslersämbetet. Jag finner det viktigt att vi ger de lokala organisationerna vid universiteten möjlighet till en speciell och lokal utformning av studieplanerna, även om vi givetvis måste upprätthålla de standardkrav som universitetskanslersämbetet ställer. Men hur man skall hinna med en lokal utformning är mig en gåta. Ännu mera tveksamt är det hur man skall kunna hinna upplysa eleverna om vad dessa normalstudieplaner verkligen innebär. Eleverna borde ju ha rätt att innan studierna påbörjas få klart för sig omfattningen. Men lika viktigt borde det vara, att de också hade detta klart för sig, när de skall anmäla sig till studier vid de filosofiska fakulteterna. Detta är nämligen någonting alldeles nytt. De som i dag slutar skolan skall före den 24 juni lämna in en anmälan om vid vilken fakultet de tänker studera och vad de vill studera. Sedan detta datum har fastställts — det har kommit till min kännedom ganska nyligen — har vi blivit ännu mera öÖvertygade om det berättigade i vårt yrkande om uppskov med reformens genomförande till höstterminen 1970. Från vår sida har vi också uttryckt farhågor för att informationen till studenterna inte skulle kunna fungera och detta inte bara beträffande studieplanerna. Vi har fått höra att viss information redan lämnats, och då är det ganska skrämmande att konstatera vilken liten genomslagskraft den måtte ha haft att döma av programmet Elevprisma i förra veckan. Det framgick av programmet att av 740 elever i gymnasiets sista årskurs visste mer än en fjärdedel inte vad propositionen innehöll och 92 procent ansåg att informationen hittills varit otillräcklig. Enligt de upplysningar som andra avdelningen fått är man dock på ansvarigt håll övertygad om att informationen skall bli tillfredsställande. Herr talman, jag vågar påstå att den inte kan bli det och detta inte enbart med tanke på tiden. Sedan jag fick den här broschyren som gått ut eller skall gå ut till samtliga elever i sista årskursen har jag dessutom blivit medveten om att även utformningen av informationen kommer att ha sina brister. Har man elementära kunskaper i marknadsföring vet man att man skall framhålla positiva saker. Här i foldern ser man först en redogörelse för vad förslaget inte innebär. Förslaget innebär inte att det blir omöjligt att byta utbildningslinje, inte att fler studiekurser spärras, inte att det blir mer obligatorisk undervisning, inte att möjligheterna till deltidsstudier beskärs, inte att en snabbare studietakt förhindras. Och sedan kommer ytterligare två »inte», som jag skall låta bli att trötta kammarens ledamöter med. Jag vill framhålla att det naturligtvis också finns positiva beskrivningar av vad systemet kommer att innebära. Men jag tror att universitetskanslersämbetet satsat fullständigt fel från början när det inleder med att tala om för dagens blivande studerande vid universitet vad som inte ligger i den nya organisationen. Det viktigaste målet med den nya organisationen är att öka genomströmningshastigheten. Man skulle kunna fråga sig: Är genomströmningshastigheten en värdemätare på effektiviteten? Vid vilken annan produktion som helst mäts såväl kvalitet som kvantitet. I det förslag som vi här behandlar är kvantitetsbegreppet helt allenarådande. Personligen tror jag att detta är ett mycket farligt tänkande. Problemet beträffande utbildning är ju att hitta en riktig avvägning mellan kvalitet och kvantitet. Vid bedömning av utbildningsresultatet blir detta i lika hög grad en fråga om kvalitet. Kvalitetskravet gör sig inte minst gällande när man anlägger internationella aspekter på utbildningsfrå gan. Den internationella standarden rår vi inte över och med denna har vi också hela tiden att mäta inte minst kvaliteten på vår egen utbildning. De borgerliga ledamöterna i. statsutskottet har i reservation nr 3 begärt, att Kungl. Maj:t skall. förelägga riksdagen ett förslag om förstärkning av de pedagogiska resurserna, och vi har gjort detta i medvetande om att de kvalitetskrav som här talas om inte kan upprätthållas utan en:.sådan förstärkning. Den måste komma till stånd, men reservanterna har inte velat ange, om det enbart skall röra sig om personella förstärkningar eller om också pedagogiska hjälpmedel skall komma i fråga. En av propositionens bärande idéer beträffande de pedagogiska resurserna är att det skall satsas intensivt. på utbildningsvägledning och studierådgivning.

Vad är det då en studierådgivare skall göra. I propositionen säges att han skall svara för allmän studierådgivning samt rådgivning till sådana studerande som vill följa särskild utbildningslinje. Detta är nog ett önsketänkande från departementets sida. Vi vet i dag inte hur många som kommer att följa en särskild utbildningslinje. Jag har tänkt på och det tror jag att många andra också har gjort — hur det skulle bli om samtliga studenter vid Lunds universitet skulle belasta en enda studierådgivare.. Det är nämligen vad som står till universitetets förfogande. Hur skulle han kunna klara den saken? Ja, det vet vi inte. Men jag är övertygad om att antalet elever som begär särskild utbildningslinje kommer att bli så stort, att någon effektiv stu dierådgivning inte blir möjlig — och en sådan är ju ändå en av förutsättningarna för reformens genomförande. Vi har i vår reservation begärt ett förslag från Kungl. Maj:t om hur resurserna skall byggas ut, ett förslag som riksdagen sedan skall ta ställning till. Beträffande den särskilda utbildningslinjen — som jag alltså tror kommer att bli mycket eftersökt — framgår det inte av propositionen vilka krav som kommer att ställas. Såvitt jag vet har inte heller utskottets andra avdelning dryftat den saken. Därför vill jag ställa en direkt fråga till statsrådet Moberg: Kommer det att uppställas krav på att studerande vid särskild utbildningslinje i sina studiekurser har någon 40-poängskurs? En annan bärande idé i propositionen är det successiva valet. Det innebär att de studerande efter ett års studier skall ha möjlighet att välja mellan två, tre eller flera ämnen i andra avdelningen. I tredje avdelningen skulle valet vara helt fritt. Som jag ser det har det dock blivit en ganska hård begränsning av det successiva valet. Jag skall här bara ta ett exempel. Som alla vet kommer den naturvetenskapliga forskningen och dess utbyggnad att ställa stora krav på kemister. Ämnet kemi finns emellertid som förstaårsämne bara i en grupp, nämligen grupp 3. Det finns inte något alternativ i andra avdelningen, enbart biologi. Detta är desto mera märkvärdigt som såväl kemi som biologi hittills har varit spärrade, laborativa ämnen. Den som får förstaårsutbildning i kemi måste, om han skall kunna följa utbildningsgången, på något sätt garanteras att han kommer in och klarar spärren till biologiundervisningen. Jag skall inte ta upp flera punkter. Det kommer andra talare här att göra. Jag har bara velat nämna dessa exempel på att det successiva valet är något som finns mer på papperet än i realiteten. Vi har avgivit ytterligare två reser vationer, som jag här skall fatta mig mycket kort om. Den ena gäller ekonomexamen. Där vill vi ha en examen med 140 poäng. Vi anser det nämligen nödvändigt — och det har även betonats från avnämarhåll — att det sker en grundlig utbildning i ämnet företagsekonomi. Därför kräver vi detta i den första reservationen. Vidare kräver vi att eleverna redan när de börjar studierna skall få klart för sig vilka behörighetskrav som kommer att ställas på lärare på gymnasiestadiet. Vi vet inte i dag vilka krav som kommer att ställas. Kungl. Maj:t skall lägga fram förslag om den saken. Vi anser det vara nödvändigt med sådana behörighetsvillkor, och vi vill klart säga ifrån att det inte räcker med 120 poäng, d.v.s. tre års studier, för att undervisa i nya gymnasiet. Helt otillräckligt blir det i blockämnena, alltså i de stora ämnena svenska, biologi och samhällskunskap. Vad sistnämnda ämne angår är utformningen av undervisningen på gymnasiet lagd så, att gymnasisten i dag läser vad man kan karakterisera som ett halvt betyg vid universitetet. Det kan då inte vara lätt för lärarna att undervisa på gymnasiet, om deras egen kunskap grundar sig på ett års universitetsstudier i detta ämne. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4. Jag vill avslutningsvis säga att den första »UKAS:en» gav svenska folket och studenterna något som jag skulle kunna likna vid en byggnad med 34 rum, där alla universitetsstuderande på något sätt skulle proppas in. För att slippa att gå på någon av dessa linjer skulle fordras tillstånd av universitetskanslersämbetet eller rektorsämbetet vid universitetet. Vi har nu plockat ned denna byggnad — och jag vill i första hand ge äran härför till statsrådet och till departementet -— och uppfört en ny ur miljösynpunkt betydligt behagligare skapelse. Det har blivit en 17-rumsbyggnad med en stor trädgård innehållande många enskilda utbildningsvägar. Var studenterna kommer att trivas bäst — i något av de 17 rummen eller på de andra utbildningsvägarna — vet vi inget om. Det blir de studerande själva som får visa oss detta. Jag vill ändå hoppas att vi i riksdagen noga kommer att följa utvecklingen och att vi använder oss av möjligheten att framföra nya initiativ och att påverka det framtida skeendet. Det är säkerligen alldeles riktigt att på sikt är genomförandet av den aktuella organisationen ändå bara en delreform.